Herr talman! Herr Hedin har frågat statsministern, om han vill ge kammaren en redovisning för de utfästelser som gjorts under statsministermötet i Oslo beträffande fiskepolitiken. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I Nordeköverläggningarnas nuvarande skede finns självfallet inte några utfästelser från något av de deltagande länderna att redovisa beträffande vare sig fiskepolitiken eller andra sakfrågor.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
Anledningen till att jag framställde min fråga var att vi på kvällen den 26 november i radio och TV fick ta del av ett direktmeddelande i vilket statsministern rapporterade från statsministermötet i Oslo att där hade övervägts olika åtgärder för att komma ut ur det dödläge som rådde inom Nordekförhandlingarna. Meddelandet refererades dagen efter i pressen, där man kunde läsa: »Under förutsättning av en ”stor” Nordeklösning kan Sverige överväga ytterligare en miljardsatsning på att fördjupa det ekonomiska samarbetet i Norden. Detta förklarade statsminister Olof Palme under toppmötets avslutande dag på onsdagen i den norska huvudstaden. — — — Även på fiskepolitikens område mjukade Sverige upp sin hållning. Under den betingelsen att det blir en tillräckligt lång övergångstid för att skydda det svenska fisket är vi beredda att avstå från minimiprissystemet.» Man skall naturligtvis inte ta allt som står i pressen för gott, men uppenbart är att något här har hänt. Jag tycker det är märkligt att vi inte i riksdagen har fått någon redovisning av detta, när statsministern har kunnat lämna en sådan i radio och TV. Han kanske är mera intresserad av att framträda i sådana sammanhang, men det bör vara viktigare att vi här i riksdagen får en saklig redogörelse för vad som skett. Från fiskets sida är man oerhört känslig för frågor av detta slag, vilket är helt naturligt med de dåliga erfarenheter som man har från tidigare förhandlingstillfällen. Jag tänker då närmast på EFTA-överenskommelsen. Där var det så, som jordbruksministern vet, att fisket kom i kläm och vi fick ge vika och efter hand ta bort de införselavgifter som fanns för frysta filéer. Det är inget tvivel om att detta har varit en mycket starkt bidragande orsak till det svåra ekonomiska läge som fiskerinäringen i dag befinner sig i. Därför är jag mycket intresserad av att få veta vad som diskuterades i Oslo. Vad jag konkret skulle vilja ha upplysning om är hur man ställer sig till punkt 12 i bilaga J till ämbetsmannarapporten, där från svensk sida har krävts en viss formulering, medan Danmark och Norge har föreslagit en annan. Är det så att man vill luckra upp bestämmelsen i det svenska förslaget, så är det mycket allvarligt för det svenska fisket. Jag skulle mycket gärna vilja ha ett klart besked på den punkten; det tycker jag att vi har rätt att få.
Herr talman! Jag är självfallet beredd att lämna alla informationer i denna fråga, men det gäller dock en förhandling mellan de fyra nordiska länderna, och så länge den pågår finns det inte mycket att redovisa. Varje detalj som diskuteras och eventuellt löses är ganska ointressant så länge man inte fått till stånd den totallösning, som utgör en avgörande förutsättning för det hela. Herr Hedins fråga gällde dessutom inte en begäran om en redogörelse för vad som hade hänt i Oslo, utan den avsåg det förhållandet om vi där hade lämnat några utfästelser. Från svenskt håll har självfallet inte lämnats några sådana vare sig på fiskets eller på något annat område. Det gällde emellertid att föra Nordekplanen framåt, och då fick man sätta sig ned och diskutera de frågor som ämbetsmännen inte hade kunnat lösa. Beträffande fisket har man kommit ganska långt. Det återstår två olösta frågor på detta område. Den ena gäller övergångsanordningen i prisstabiliseringssystemet, beträffande vilken vi från svenskt håll har sagt att det svenska fisket måste skyddas. Vi måste ha en öÖövergångstid under vilken vi kan fasthålla vårt eget pris, om det gemensamma priset är sådant att det stör vår marknad. Vi har också uttalat att vi vill få med de frysta fiskprodukterna i denna övergångsanordning. Vidare har vi uttalat att övergångsanordningen skall gälla tills vidare och den har alltså inte tidsbestämts från vår sida i ämbetsmannarapporten. Med hänsyn till att vi således på ett område inte gått med på en tidsbegränsning av en övergångsanordning är det ganska svårt för oss att kräva att de andra länderna skall ha tidsbegränsning på sina övergångsanordningar på andra områden. Vi har emellertid sagt att vi självfallet är beredda att — märk väl — diskutera en tidsbegränsning. Vi ger alltså inte avkall på vårt krav beträffande de frysta fiskprodukterna och vill själva bestämma priset på dessa under en övergångstid. Vår ståndpunkt, att vi är beredda att diskutera en begränsning av tiden för övergångsanordningen är därför ganska rimlig, men vi vill ha en sådan anordning för att kunna ordna förhållandena för de svenska fiskarna. Jag tror också att det skall kunna uppnås enighet i detta avseende. Den andra frågan gäller norrmännens ovilja att gå med på transitering och omlastning i norska hamnar. Vi kräver ju att norrmännen skall överge denna inställning, men vi får säkerligen under en övergångstid finna oss i att detta förbud kvarstår. Jag har under Nordekförhandlingarna heia tiden öppet redovisat för representanter för den svenska fiskarkåren vad som förekommit, och det ämnar jag göra även i fortsättningen. Vi kommer att bevaka fiskarnas intressen i detta sammanhang. Herr Hedin tog upp frågan om vad som hände på detta område i samband med EFTA-överenskommelsen. Jag kan erkänna att den fria importen av frysta fiskfiléer har vållat bekymmer för det svenska fisket. Det kan emellertid inte vara herr Hedin obekant att i EFTA har nu införts en ny ordning som tar hänsyn till fiskarnas situation. Vi har fått till stånd ett minimiprissystem för de frysta fiskfiléerna. De bekymmer som fiskarna åsamkades i samband med EFTA-överenskommelsen har vi alltså befriat dem från genom denna nya ordning.

Herr talman! Jag tackar för detta kompletterande svar, som ju innehöll betydligt mer än det första. Jag vill också gärna tacka för den kontakt som jordbruksdepartementet fortlöpande håller med representanter för yrkesfisket — den kontakten har varit värdefull. Men det utesluter inte att man blir ytterligt oroad, när det nu slås upp i tidningarna och i radio och TV att det från svensk sida förts diskussioner om att det skulle släppas efter på fiskepolitiken. Jordbruksministern sade att det gäller en totallösning, och det är klart att jag inte på minsta sätt motsätter mig Nordekplanen. Den kanske strandar nu av speciella skäl, men alla hoppas väl att dei ändå skall bli något resultat av förhandlingarna. Men vad vi inom fisket är rädda för är att fisket nu som vid EFTA-överenskommelserna skall komma i kläm, som den lilla näring fisket är. Norge har ju fisket som en mycket dominerande näring och driver därför frågan hårt. Jag tycker att man också på svensk sida har all anledning att synnerligen hårt driva sina krav i fråga om fisket. Det är angeläget inte minst mot den bakgrunden att i Norge lämnas fisket betydande subventioner — på bortåt 300 miljoner norska kronor, utgörande nära 30 procent av värdet av det totala norska fisket. Detta innebär att de svenska fiskarna inte kan konkurrera på lika villkor med norrmännen. Vi måste alltså hårt bevaka det svenska fiskets intressen och göra det möjligt för detta att i fortsättningen konkurrera på lika villkor.
Herr talman! Mitt första svar var svar på den fråga som herr Hedin hade riktat till statsministern. Mitt andra svar var svar på de frågor herr Hedin ställde under diskussionen. Och så vill jag än en gång understryka vad jag sade tidigare, att vi från svensk sida kommer att kräva Öövergångsanordningar under så lång tid att vi hinner ordna förhållandena för de svenska fiskarna. Det bör vara en betryggande förklaring för våra svenska fiskare.
Herr talman! Vad min enkla fråga beträffar beror det naturligtvis mycket på vad man inlägger i ordet »utfästelser». Uppenbarligen har det gjorts vissa utfästelser av statsministern i Oslo, eftersom han över huvud tog upp den frågan i radio och TV och eftersom den även kom ut i pressen. När det gäller övergångsanordningarna för fisket, så kan det i och för sig vara bra att det blir fråga om en rimlig tid. Men väsentligt i nuvarande punkt 12 i bilaga J — eller den s.k. stabiliseringsordningen — är att det inte bara förutsätts en övergångstid av fem år. Det heter på följande sätt: »Angivna övergångsperiod skall i princip vara fem år och därefter skall det särskilda ledet i prisstabiliseringsordningen slopas under förutsättning att den gemensamma prisstabiliseringsordningen har visat sig fungera tillfredsställande och att en rimlig prisnivå kan uppnås genom denna stabiliseringsordning.» Vi inom fisket är mycket rädda för att man i förväg utan vidare spikar en viss övergångstid. Här finns emellertid ett undantag som säger att vi i det läge, då det kan vara aktuellt med en avveckling, måste ha garanti för att fisket verkligen får rimliga villkor. Det är, som jag ser saken, ett mycket väsentligt avsnitt av punkten 12 i bilaga J.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat statsministern vilka omedelbara åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att en avgörande del av kreditupplysningsbranschen övergår i utländsk ägo. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen är väl medveten om att utländska intressen har vunnit insteg i kreditupplysningsbranschen i vårt land. Med hänsyn till verksamhetens speciella art är en sådan utveckling ägnad att inge betänkligheter. Den har också varit en av anledningarna till att det i april i år tillkallades särskilda sakkunniga för att utreda kreditupplysningsbranschen. I direktiven till utredningen pekade min företrädare på att kreditupplysningsverksamheten var förenad med vissa rikser från integritetsskyddssynpunkt och att dessa risker accentuerades genom datateknikens utveckling. Han framhöll också att branschstrukturen på området inte var den lämpligaste. Mot bakgrund härav ansåg han att kreditupplysningsverksamhetens former och framtida organisation borde utredas. Han anvisade två alternativ för reglering av den kommersiella kreditupplysningsverksamheten som de sakkunniga i första hand borde pröva, ett monopolsystem och ett koncessionssystem. Om det första alternativet väljs elimineras helt risken för utländsk dominans. Även om man stannar för det andra alternativet får man möjlighet till en sådan kontroll över verksamheten att de olägenheter som kan vara förenade med eventuellt utländskt ägande i allt väsentligt undanröjs. Utredningsarbetet skall enligt direktiven bedrivas skyndsamt. Jag anser inte att det f. n. finns anledning att vidta några särskilda åtgärder av det slag herr Hermansson åsyftar utan finner det lämpligare att tills vidare avvakta resultatet av utredningens arbete.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Sakläget bakom min fråga är ju följande: Två företag inom den s.k. kreditupplysningsbranschen här i Sverige ägs redan av ett amerikanskt miljardföretag, världens största i branschen. Nu håller detta stora amerikanska företag på att köpa upp ytterligare ett företag, AB Soliditet, som är Sveriges största i kreditupplysningsbranschen. Om denna affär genomföres, skulle det amerikanska företaget enligt uppgifter behärska mer än 50 procent av branschen i Sverige. Flera miljoner svenska medborgare finns i dessa register som är under försäljning plus en rad svenska företag. Även justitieministern har i svaret betonat det hot mot människans integritet som den växande kreditupplysningen och de olika privata upplysningsregistren innebär. Detta är en mycket allvarlig sida, som också tagits upp i utredningsdirektiven. Faran för ett missbruk ökar, såvitt jag förstår, vid utländsk ägo. Det kan dessutom finnas risk för att registren utnyttjas i underrättelsesyfte. Nu tillsattes en utredning i våras vilket var ett mycket bra initiativ. Jag hoppas att denna leder fram till ett förstatligande av hela branschen, vilket jag tror är nödvändigt. Men utredningen väntas inte bli färdig förrän i slutet på nästa år. Det kanske sedan kan fattas ett beslut 1971 och en ny ordning träda i kraft 1972. Vad händer under tiden? Om regeringen inte gör någonting uppköps AB Soliditet av det stora amerikanska bolaget och de risker inträder som både justitieministern och jag tycks vara medvetna om. Jag anser att regeringen måste förhindra detta. Situationen är nu sådan att AB Soliditet måste ändra sin bolagsordning, eftersom där finns en s, k. utlänningsklausul. Jag vill ställa två direkta frågor till justitieministern. Är det inte så att myndigheerna kan förhindra en sådan ändring och därmed också stoppa den affär som är på gång? Min andra fråga lyder: Finns andra möjligheter för regeringen att hindra det utländska förvärvet?